Herr talman! I allt väsentligt kan jag instämma i den beskrivning av de ekonomiska förhållandena som herr Holmberg givit här i kammaren och som finansministern understrukit, men naturligtvis finns det som alltid tillfälle att droppa litet malört i bägaren, om man så vill. Häromdagen fann jag av en OECD statistik att Norge under åren 1965— 1968 ökat produktionen med 40 procent mer än Sverige under motsvarande tid. Jag skall villigt medge att prisstegringarna i stället har varit högre i Norge. Det kan emellertid vara intressant att även andra något positivt från ett land med borgerligt styre. Finansministern ansåg att mittenpartierna ensamma skulle ha upphöjt professor Assar Lindbeck till något slags kronvittne. Det känner jag inte till. Men i den mån professor Lindbeck säger något som verkar förnuftigt tar vi fasta på det.

Finansministern var tydligen på det klara med att det var en sak som kunde diskuteras, men han framhöll samtidigt att ett villkor i det sammanhanget var att en del av pengarna användes i glesbygderna. Det vet jag, men det var en mycket blygsam del av de frisläppta beloppen som gick dit. År 1968 lade vi fram vissa förslag, främst rörande beredskapsåtgärder för andra halvåret, för den händelse konjunkturen inte skulle vända utan föret bli ganska trögt och kärvt även i fortsättningen.

Vi sade emellertid bestämt ifrån att inte heller vi hade någon klar uppfattning om hur andra halvåret 1968 kunde komma att gestalta sig, och att man därför fick vara försiktig i det fallet. Vad den allmänna pensionsåldern beträffar har jag sagt att den skall vara lika för alla, och jag har också försökt att exemplifiera vad jag menar med att hänvisa till den ordning som gäller för statstjänstemännen. Den som vill gå i pension vid 65 års ålder skall kunna göra det, och den som vill stanna till 66 eller 67 års ålder skall få göra det. Jag önskar alltså få till stånd likhet därvidlag i stället för den orättvisa som vi nu har och som består i att de tyngst arbetande får vänta på pension till 67 års ålder. Vill de ha pension tidigare, blir pensionsbeloppet reducerat. Det är väl inte så märkvärdigt att jag är envis på den punkten. Finansministern säger att ett genomförande av detta förslag kostar mycket pengar, och visst blir det fallet. Enligt vad vi har inhämtat kostar en sänkning av pensionsåldern med ett år 250 miljoner kronor för statskassan. Men varför skjuts i förgrunden just de pengar som annars skulle gå till dem som är 67 år och därutöver? Är det därför att det är ett så känsligt kapitel? Vad sedan isbrytarförslaget angår vet jag att regeringen inte har tagit ställning till saken. Jag hoppas att man inte godkänner förslaget, men jag tyckte det var lämpligt att redan nu framföra mina synpunkter. Det är inte så lätt att få gehör för synpunkter som framföres för sent. Nu verkar det emellertid som om de kom för tidigt. Finansministern ansåg att våra motioner bara upptar gamla krav, och det kan för all del vara riktigt. Men vi tycker att kraven bör tillgodoses även om vi inte har fått igenom dem ännu, och därför får vi finna oss i obehaget att fortsätta med att motionera och driva på i förhoppning att förslagen blir genomförda. Dess värre har vi hittills talat för döva öron. Jag skulle kunna fortsätta denna upprepning, herr talman, men tiden medger tyvärr inte detta.
Herr talman! Något som slog mig under finansminister Strängs anförande var att finansministern huvudsakligen uppehöll sig vid oppositionens motioner, d.v.s. våra alternativ, och mindre försvarade den av regeringen framlagda finansplanen som nu skall remitteras. Jag har inget emot detta tillvägagångssätt. Det innebär att det blir en god balans i den politiska debatten. Jag är också glad över det direkta erkännande som detta innebär av att oppositionen har presterat ett alternativ i de motioner :som väcktes under januari månad. Låt mig därefter gå över till några påståenden som inte bör stå obemötta. Vi hade i vår näringspolitiska motion tagit upp frågan om tillväxttakten i det ekonomiska livet i samhället och vi vidhåller fortfarande att denna borde ha kunnat vara högre. Nu säger finansminister Sträng att bruttonationalprodukten under åren 1960—1968 växte med i genomsnitt drygt 4 procent per år. Det är riktigt, men det har såsom en målsättning för OECD-länderna, vilken finansministern själv varit med om att upprätta, angivits en ökningstakt på 5 procent per år. Den har Sverige inte uppnått. Gör vi jämförelser under de senaste tre åren finner vi, att vårt land ligger lägre än OECD-länderna betraktade som grupp. Jag säger detta för att påvisa att man, precis som finansminister Sträng sade, inte kan bryta ut en enda uppgift eller ett enda citat för att därigenom bevisa något. Finansministern riktade som vanligt klander mot oss för att vi hade motsatt oss det ökade anslaget till Investeringsbanken. Finansministern sade att Investeringsbanken har skrivit kontrakt om lån på 450 miljoner kronor till industrin. Det är bra. Men vi skall för det första komma ihåg att dessa 450 miljoner skall betalas ut under loppet av flera år. Hela summan betalas inte ut i år. För det andra skulle jag vilja ha svar på frågan, om inte denna utlåning hade kunnat genomföras i andra former, därest Investeringsbanken inte hade funnits. Hade de låntagare som fått sina pengar från detta håll nu inte kunnat få sina önskemål tillgodosedda om ej Investeringsbanken funnits. Vi anser inom moderata samlingspartiet att det inte finns någon anledning att i år höja Investeringsbankens eget kapital med 300 miljoner kronor till 1 miljard kronor. Finansministern ironiserade vidare över att vi inte ens skulle ha vetat att vissa företag får möjlighet till ökad avskrivning för investeringar när de tar pengar ur investeringsfonderna. Vi känner visst till detta, men alla företag har inte investeringsfonder, och det borde finansministern veta. Vi menar alltså att man skall kunna använda denna me tod över hela fältet och inte prioritera just de företag som haft sådana förhållanden att de kunnat göra avsättningar till sina investeringsfonder. Slutligen vill jag ta upp skattefrågan. Finansministern karakteriserade vårt förslag till nytt skattesystem som »lätta tankar på papperet». Det var verkligen lättfärdigt uttryckt, inte minst med tanke på grannsämjan mellan de nordiska länderna. Vad vi skisserat i vår motion är en till svenska förhållanden överförd tillämpning av det nya norska skattesystemet. Det är riktigt att detta skattesystem är nytt, det leder också till att inkomsttagare med en inkomst under 20 000 kronor skall befrias från statsskatt. Vi tror att detta är den enda praktiska möjligheten att verkligen lämna ett bidrag till den låglöneinkomstdiskussion som för närvarande förs. Vi kan medelst skatterna hjälpa till att klara också det problemet. Finansministern sade vidare att vi hade så många önskemål då det gällde det nya skattesystemet: vi ville befordra den samhällsekonomiska balansen, vi ville motverka penningvärdeförsämringen, vi ville se till att det var lönande att arbeta och spara, vi ville inte lägga tunga bördor på exempelvis folkpensionärer och andra låginkomsttagare. Ja, herr finansminister, det vi föreslagit är precis motsatsen till resultaten av finansministerns egen skattepolitik, som har lett till penningvärdeförsämring, som har motverkat ett ökat sparande och ökade arbetsinsatser och som har belastat inte minst låginkomsttagarna pensionärerna.

Herr talman! Jag måste, fastän tiden är knapp, först säga några ord till herr Holmberg. I mitt inledande anförande försökte jag för det första riva ned en konstlad skiljemur som man på socialdemokratisk sida försöker bygga upp mellan oss och socialdemokraterna när det gäl ler den sociala och humanitära ansvarskänslan. För det andra drog jag upp en klar skiljelinje mellan den sociala liberalismens syn på det ekonomiska samhällslivet och den ambivalens mellan tveksamhet inför blandekonomin och lockelse att närma sig nymarxismen som präglar socialdemokratin. Jag har vidare sagt att när det gäller frågor som u-hjälp och försvar är vi beredda att med regeringspartiet diskutera lämpliga former för att lösa finansieringsproblemen, om det över huvud taget finns något intresse där för att närma sig våra målsättningar. Hur skulle herr Holmberg egentligen bära sig åt om han ville göra något försök att närma sig sina längre bort liggande målsättningar på t.ex. försvarsområdet? Nej, herr talman, jag måste säga att jag tycker att det skulle ha varit en bättre start för moderata samlingspartiets ledare här i kammaren om han redan inledningsvis koncentrerat sig på att förklara sin egen politik och icke börjat med ett angrepp på folkpartiet. Jag vill tillägga, att om herr Holmberg på allvar önskar studera Erik Hjalmar Linders artiklar, så återfinner han dem inte i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning utan i Göteborgs-Posten. Men sedan — och det är ju det väsentliga — måste jag övergå till herr Strängs inlägg. Får jag då bara fullständiga herr Hedlunds resonemang på en punkt! Det är klart att vi har varit anhängare av systemet med investeringsfonder och — om än med tvekan — ansett att de delvis skulle kunna användas i lokaliseringssyfte. Herr Hedlund talade ju om att man fått så litet på de håll där det verkligen funnits lokaliseringsändamål. Det är riktigt. Frågan bör också ställas om tidpunkten för att sätta in åtgärderna blev den rätta, när finansministern gjorde sitt val. Det kunde ha funnits lämpligare tidpunkter. Och utan att vilja försvåra diskussionen mellan herr Sträng och herr Erlander rörande meningsskiljaktigheter dem emellan vill jag nämna att statsministern, enligt vad jag blivit underrättad om, i första kammaren medgivit — även om det skedde med något slags gliring åt folkpartiet — att den budget som herr Sträng anser vara fullständigt felfri men som Assar Lindbeck kritiserat inte är så bra. Vidare tycker jag att herr Sträng tar upp ett ganska hopplöst försvar när han vill argumentera mot vad jag sagt om den hållning vi intog när det gällde den statliga aktivitet som var nödvändig under 1968 för att undvika en större arbetslöshet. Finansministerns position härvidlag är svag. Det är inte bara vi som framhållit vad jag för ett par timmar sedan återgivit från denna talarstol. Så sent som för några dagar sedan förde man från Landsorganisationen fram samma argument. Man sade att här hade också behövts generellt stimulerande medel. Vi talade inte enbart om sådana, ty vi talade såväl om selektiva som om generellt stimulerande medel, i vilka räntesänkningen, som kom för sent och inte gick tillräckligt långt, låg i blickfältet. I synnerhet mot bakgrunden av att man möjligen kan vänta sig ett nytt inflationstryck hade det väl, herr Sträng, varit bra att även när det gäller räntevapnet, som skall vara rörligt, kunna starta från en något lägre nivå om så skulle bli erforderligt än den nivå som vi nu har. Situationen i skogslänen är fortfarande besvärlig. Vad finns det då för anledning att finansministern här i kammaren för en argumentation som bryter staven även över våra nu aktuella förslag, förslag som verkligen kan späda på sysselsättningsmöjligheterna i skogslänen om man fattar snabba beslut. Varför skall han späda på sin argumentation med en upprepning av föregående års felaktiga argumentation? Får jag sedan säga några ord om skatterna. Om jag skalar bort de älskvärt framsagda invektiv som finansministern i rätt stor utsträckning rörde sig med och endast ser till substansen, vill jag säga att det var bl.a. en sak som finansministern yttrade som måste bero på misstag eller på att han helt enkelt inte läst den skattemotion som folkpartiet framlagt och som han kritiserade.

Och vi vill också efter en övergångstid av tillräcklig längd genomföra den individuella beskattningen. Om man då har ett oförändrat skattetryck att röra sig med, vilket jag tror är fallet under de närmaste åren, då klarar man inte — vilket vi heller aldrig har påstått att vi skall göra — detta under någon annan förutsättning än att det blir en viss förskjutning av skattetrycket från låga till höga inkomster. Till sist, herr finansminister! Var har framtidsblickarna egentligen funnits i motioner och förslag när det gällt bostäderna, miljöpolitiken och vårdpolitiken? Jag vill inte säga att de i allo varit gott utformade i våra motioner, men liksom den här debatten i huvudsak rört sig om oppositionens förslag finns framtidsblickarna i de motioner jag nyss nämnde och inte i regeringens förslag.

Herr talman! Regeringen i herr Strängs skepnad har här gisslat de borgerliga oppositionspartierna för att de inte kan hålla ihop, men framför allt för deras brist på stora initiativ och på en klar stridslinje i politiken. Det finns säkert mycket i den kritiken. Men man måste också ställa frågan: Varpå beror denna avsaknad av en klar borgerlig oppositionslinje? Man får naturligtvis inte, herr Sträng, gyckla bort denna fråga och t.ex. svara att de borgerliga har dåliga kanslier eller dåliga partiledare. I varje fall håller de långa tal, det har vi hört här i dag, nästan lika långa som herr Sträng. Det är partier med stora kadrer och betydande andra resurser. Det är heller ingen tvekan om att det är rent borgerliga partier. Är då kanske förklaringen till denna avsaknad av en klar oppositionslinje att det i grundläggande frågor inte finns så stor skillnad numera mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna? Denna tanke befästes när man häromkvällen lyssnade till de nordiska statsministrarna i TV. Självfallet finns det skillnader mellan socialdemokratisk och borgerlig regeringsutövning och ganska viktiga sådana. Men hur är det i de grundläggande ekonomiska frågorna? Ingendera parten går in för några djupgående förändringar av den ekonomiska samhällsorganisationen. De är bägge inställda på samverkan mellan stat och privat näringsliv, på förvaltning av en blandekonomi. Jag tror att det är av betydelse för den politiska debatten att vi får ett klart besked om hur de borgerliga partierna ser på detta problem och om orsaken till att det inte finns någon klar borgerlig stridslinje. Delar herrar Hedlund, Wedén och Holmberg den åsikt som statsministrarna Borten och Baunsgaard framförde i TV häromkvällen? Herr Wedéns löjliga attack mot vad han kallar nymarxismen tyder på det. Ett annat problem som behöver klaras ut är det nordiska ekonomiska samarbetets verkliga syften. Jag vill först betona att vårt parti är anhängare av en nordisk marknad med fri rörlighet för såväl industrisom jordbruksvaror. Vi är också anhängare av en gemensam «utrikeshandelspolitik, vilken måste präglas bl.a. av strävan till ökad handel med u-länderna och de socialistiska staterna. Förhållandet till EEC, den västeuropeiska ekonomiska gemenska pen, måste enligt vår mening regleras genom handelsavtal. I de diskussioner som nu förs är emellertid ett viktigt argument för utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete att detta kan underlätta de nordiska ländernas inlemmande i EEC. I ämbetsmannarapporten talas det om att samarbetet inom Norden måste »ges en sådan inriktning och sådana former att det underlättar strävandena till en utvidgad europeisk ekonomisk integration». Möjligen kan uttrycket »utvidgad europeisk ekonomisk integration» uppfattas på olika sätt. Det är utomordentligt viktigt att regeringen klart deklarerar hur den tolkar dessa ord. Om därmed skulle avses att det nordiska ekonomiska samarbetet skall kopplas ihop med inträde i EEC eller, som herr Holmberg ännu tydligare uttryckte det tidigare i dag, att nordiskt samarbete endast får ses som ett steg till EEC, då kan vi inte vara med. Vi anser det mycket olyckligt att man gör denna sammankoppling. Därmed försvårar man i själva verket genomförandet av ett utvidgat ekonomiskt samarbete i Norden. Detta kan mycket väl bli herr Holmbergs insats. Herr talman! Det finns ytterligare en fråga som det enligt min mening är viktigt att regeringen besvarar. I valrörelsen talade alla partier om jämlikhet och solidaritet. Vi har alla ett ansvar för att dessa löften blir omsatta i handling. Men regeringen har makt och därmed ett speciellt ansvar. Det förekommer olika värderingar av årets budget också på socialdemokratiskt håll. Entusiasmen är ju ingenstans stor, men på sina håll överväger de kritiska synpunkterna. En = fackförbundstidning, Statsanställd, satte rubriken »Västgötaklimax tills vidare» över den ledare som handlade om herr Strängs nya budget. Tidningen ville betrakta årets statsverksproposition som ett mellanspel och skrev: »Som tecken på förnyelse är den i magraste laget.» Kritiken mot budgeten har framför allt gällt att den mot bakgrunden av de ekonomiska förändringarna inte skapar ett större mått av jämlikhet i samhället. På fondbörsen gör en liten grupp fantastiska kapitalvinster. Många storbolag redovisar starka vinstökningar. Inkomstoch förmögenhetsklyftorna har skärpts. Vilket är egentligen finansministerns skäl att inte använda skattepolitiken för att i högre grad motverka denna utveckling? Varför inte skärpa beskattningen av stora förmögenheter, stora arv, aktievinster, vinster på markvärdestegring? En sådan skärpning är desto mera nödvändig som statskassan behöver medel för att i stället lindra beskattningen för de lägre inkomsttagarna. Dessa har drabbats mycket hårt av ökningen av den indirekta beskattningen och av de kommunala skatterna. Jag vill påpeka att vårt parti i motion har framlagt konkreta förslag om skattelindring för just dessa grupper.

Herr talman! Jag delar finansminister Strängs uppfattning att vi inte skall dra långa statistiska serier från talarstolen för att belysa den ekonomiska utvecklingen. Nu har vi emellertid fått veta att Sverige ligger i mitten då det gäller produktionsutvecklingen: vi har sex över oss och sex under oss. Herr Sträng är nöjd. Jag är inte nöjd. Jag tycker att vi skulle ha ställt större krav på det svenska samhället och de arbetande krafterna och legat längre upp. Men detta är en fråga om var man vill befinna sig i det ekonomiska livet eller i det politiska livet. Jag vill ta upp skattefrågan igen. Det är alldeles riktigt att vi inte refererar till det norska förslaget att sätta stopp för skattehöjningar när det gäller kommuner. Men det hindrar inte att problemet, finansminister Sträng, är lika aktuellt. och lika svårt för finansminister Sträng och oss andra som belastas av ständigt stigande kommunalskatter som för norrmännen. Därför hade vi väntat oss att finansminister Sträng i finansplanen skulle anvisa någon väg för att få bukt med de ständigt stigande kommunalskatterna. Förr eller senare har inkomsttagarna inte längre råd att betala de växande skatterna både på statsoch kommunalsidan. Låt mig sluta detta anförande med att ställa en fråga till finansminister Sträng. Det har ryktats att t.o.m. finansministern är inne på tanken på vissa skattelindringar. Låt mig travestera en tidigare av den borgerliga oppositionen ofta ställd fråga: Vilka skattesänkningar kommer finansminister Sträng att tvingas genomföra nästa år? Slutligen bara en fråga som jag inte besvarade tidigare — det gäller vad jag sade om att kostnadsläget hade försvårat situationen för den svenska industrin och företagsamheten. Nu förklarar finansministern, att det är räntorna, lönerna och skatterna som driver upp kostnadsläget, och han förväntar sig att jag skall säga: Låt oss då sänka lönerna! Nej, finansminister Sträng, jag tror inte alls att man kan sänka lönerna. Man kan absolut inte sänka lönerna om =: finansminister Strängs skattesystem bibehålls. Vad vi behöver i dag är högre löner för att få råd att betala de allt högre skatterna. Först när vi får bukt med de höga skatterna kan vi få en verkligt ökad realinkomst.

Herr talman! Låt mig till en början påpeka, att vi i de motioner från centerpartihåll som finansministern har åberopat faktiskt har strukit under, att avtalsfrihet måste gälla även i fortsättningen på arbetsmarknaden. Sedan bara ett par ord i all korthet om pensionerna. Om man ständigt utgår ifrån att en sänkning av pensionsåldern måste innebära att de som är över 67 år på ett eller annat sätt går miste om den höjning av sina pensioner som de räknar med, så blir det aldrig någon sänkning av pensionsåldern. Vi brukar emellertid rätt ofta tala om att de samhälleliga resurserna ökar från det ena året till det andra. Om jag inte minns fel har finansministern detta år 2,5 miljarder mer att röra sig med än i fjol, och ungefär 10 procent av det beloppet skulle räcka till en sänkning av pensionsåldern med ett år. Nu vet jag att de pengarna var intecknade i förväg och att det inte var mycket att göra åt den saken. Därför har vi inte heller föreslagit någon sådan åtgärd i år, men jag tycker att man inte kan godkänna argumentet, eftersom pensionsåldern aldrig skulle kunna sänkas, om man förde ett sådant resonemang. Ett skattepolitiskt reformprogram i den stil vi har skisserat, med betydande lättnader för låginkomstgrupperna och över huvud taget för dem som befinner sig låt oss säga på den nedre halvan av inkomststegen, kostar pengar, men vi har också anvisat vägar som vi kan tänka oss gå för att täcka de belopp som fordras. Jag vill inte sticka under stol med att vi i det fallet har tänkt på momsen. Vi ser nu de här åtgärderna isole rade, och jag kan inte yttra mig om huruvida man kan tänka sig skattelättnader i framtiden, men vi har utgått från att dessa åtgärder skall vidtas inom ramen för ett oförändrat samlat skatteuttag. Samtidigt vet vi att samhällets inkomster ökar under hand, och en del av den ökningen kan mycket väl tänkas bli använd för att underlätta en reformering av skattesystemet. Det är beroende på vilka utgifter för angelägna reformkrav vi har att ställa emot. Ingår bland dessa en sänkning av pensionsåldern, tycker jag vi bör ta den saken först. Vi är också beredda att acceptera en förskjutning från direkt till indirekt beskattning, men under ett villkor, nämligen att utjämningseffekten för låginkomstgrupperna inte kommer bort på vägen. Det innebär att de som främst drabbas av en tyngdpunktsförskjutning i skattesystemet måste kompenseras.

Herr talman! Folkpensionsproblemet är utomordentligt viktigt och intressant och vore i och för sig värt en särskild debatt. Jag vill nu bara uttrycka den uppfattningen, att vi, vad vi än gör på det området, inte bör använda en metod som gör det svårt eller omöjligt för oss att höja pensionerna för dem som redan är folkpensionärer. Jag hoppas att inte heller herr Hedlund glömmer den saken. Jag hörde mycket väl det avsnitt ur det förra anförandet han höll som herr Sträng nyss återgav, men det var inte det jag syftade på utan det var det avsnitt där herr Sträng sade — det var väl i det sammanhanget han kom in på närmandet till högern — att folkpartiet ville lätta skattebördan för de höga inkomsttagarna. Om herr Sträng går till vår motion och ser till den sammanlagda effekten av de åtgärder som däri föreslås, finner han att resultatet tvärtom blir en förskjutning av den totala skattebördan från de låga till de höga inkomsttagarna. Han har gjort ett misstag och då är det väl inte nödvändigt att förvandla misstaget till ett demagogiskt knep på det sätt som jag tycker att herr Sträng har försökt att göra. Det vore bra om finansministern på samma gång ville medge, att det han sade om folkpartiet och investeringsbanken och vad han sade om folkpartiet och arbetsgivaravgiften var föga bättre. Vi accepterade bägge sakerna, ehuru vi när det gällde arbetsgivaravgiften giorde ikraftträdandet beroende av konjunkturläget — det var det hela. är det då nödvändigt att i en seriös debatt göra missvisande framställningar av detta slag? Får jag sedan bara säga ett par ord — jag hinner inte mer — om den ideologiska debatt som herr Sträng började. Herr Sträng frågade, om jag är rädd. Nej, jag är inte rädd. Herr Sträng gjorde själv — även om det fanns en del krusiduller med — en klar bekännelse till vad som i huvudsak måste kallas en blandekonomiprincip. Därmed tog herr Sträng klart avstånd inte bara från dem som härjar i Aftonbladets spalter, utan även från en del krafter i hans eget parti, som i motsats till herr Sträng vill göra tabula rasa och vända upp och ner på allting. Det tycker jag är ett intréssant klarläggande. Herr Sträng borde emellertid vara rädd för att krafter av motsatt slag mot vad han själv tydligen representerar vinner ökat insteg i hans parti.

Herr talman! Jag tror inte riktigt på den parallell som herr Sträng gjorde mellan Solvalla och fondbörsen. På Solvalla är det småspelarna som dominerar, medan innehaven på aktiemarknaden är utomordentligt starkt koncentrerade. Det är nödvändigt att översynen av beskattningen på olika spekulationsvins ter kommer så snart som möjligt. Just nu pågår en utomordentligt snabb förmögenhetsoch kapitalkoncentration som leder till ännu större klyftor i samhället än tidigare, eftersom ökade kapitalvinster också innebär en ökning av de höga inkomsterna. Det är nu man måste ingripa, och det borde vara möjligt att göra det med hänsyn till sammansättningen av riksdagen. Om regeringen inte vill det, bedömer den dåligt de stämningar som finns ute bland allmänheten. Det är två viktiga krav som står i förgrunden. Det ena kravet är större jämlikhet, inte bara i fråga om inkomster utan också när det gäller arbetstid, pensionsålder, pension, arbetsmiljö och över huvud taget samhälleliga förhållanden. Jag är mycket glad över att herr Hedlund tog upp kravet på en minimiinkomst, en grundtrygghet. Vårt parti förde fram det i sitt valprogram. Det var kanske, som herr Hedlund sade, en djärv tanke. Möjligen blir den mindre djärv efter herr Hedlunds anslutning. Det andra viktiga kravet gäller bestämmanderätten för löntagarna över sina egna arbetsvillkor, över de omständigheter under vilka de utför det arbete som bygger upp samhället, inflytande över arbetsplatsen och över företaget. Ett viktigt jämlikhetskrav är också det som några har snuddat vid i debatten, nämligen rätt till arbete och inkomst även om man råkar vara bosatt i ett av norrlandslänen. Det är orimligt att arbetslösheten i Norrbotten skall vara så hög som den är. Denna — jag tvekar inte att säga det — skandalösa försumlighet från samhällets sida kan man inte vifta bort, som ett statsråd gjorde här förra veckan med att riksdagen nyligen har haft debatter om frågan. Sedan dess har ju förhållandena försämrats. Vad har regeringen för program för att bereda människorna i skogslänen sysselsättning? Inget svar har lämnats här. Enligt min mening måste statsmakterna också känna skyldighet att ingripa på ett annat utomordentligt viktigt område. Det gäller hela frågan om förgiftningen av luften i våra stadssamhällen, där bl.a. som vi vet bilarnas avgaser spelar en stor roll. Det räcker inte att säga att trafikfrågorna är kommunala angelägenheter. För att få till stånd de stora förändringar som är nödvändiga, bl.a. en kraftig begränsning av biltrafiken i de centrala stadsområdena, krävs det tydligen initiativ från statsmakterna. Jag vill från denna talarstol vädja till regeringen att tillsätta en speciell kommission med tillräckliga resurser för att snabbt framlägga förslag till effektiva lösningar. Kalla det gärna en nödkommission — det gäller en livsfråga.
Herr talman! Bara ett par ord. När herr Holmberg inte kunde vidhålla, att vi är sämre än länderna i OECD, anklagade han oss för att vi inte är på den övre hälften. Ser man litet närmare på denna statistik — jag ber om ursäkt för att jag tjatar om det — finner man att under de senaste tio åren USA, Canada och Schweiz haft en lägre ökningstakt i tillväxten än vad Sverige haft. Alla de tre länderna är länder med en mycket hög nationalprodukt. Jag har därför vågat hävda, att utgångsläget spelar en icke oväsentlig roll. Vidare frågar herr Holmberg: Vad tänker finansministern göra för att sätta stopp för de kommunala skattehöjningarna? Det finns inga radikalmedel för det. Kommunerna är suveräna i sin skattepolitik, suveräna i sin utgiftspolitik och suveräna i sin expansionspolitik. Enligt det norska förslag som herr Holmberg har förälskat sig i har man satt ett lock för de kommunala skattehöjningarna, och det är ett radikalt medel. Om herr Holmberg är entusias tisk för den linjen kan det ha sitt värde att få ett besked på den punkten av herr Holmberg, om inte just nu så kanske vid något annat tillfälle, när han tänkt över det litet närmare. Jag erkänner att det politiskt är en fråga som man bör tänka på innan man utan vidare svarar. Vidare frågar herr Holmberg: Vilka skattesänkningar funderar finansministern på till nästa år? Enligt herr Holmbergs inlägg har han hört talas om något sådant. Det går många rykten, herr Holmberg skall inte tro på rykten i onödan. Skulle situationen bli den, att det finns förutsättningar för skattesänkningar och den konjunkturpolitiska utvecklingen skulle medge något sådant, kan jag bara avge den enkla förklaringen, att om jag skall handlägga frågan — och det finns det vissa förutsättningar för — kommer det att bli en skattesänkning där jag tar hänsyn till att de som bäst behöver skattesänkningen får en sådan. Herr Hedlund säger att man får ju räkna med att resurserna ökar varje år och påpekar att finansministern fått ökade resurser i år.

Slutsatsen blir, herr Hedlund, att det tyvärr även i framtiden kommer att finnas inteckningar i kommande ökningar av resurserna och detta i sådan utsträckning, att det extra utrymmet blir relativt obetydligt. Vill man göra de radikala ingrepp som föresvävar herr Hedlund får man ge sig på skattebetalarna och ta ut vad som behövs genom extra skattehöjningar. Det är den hårda sanningen. När jag läste herr Wedéns egen motion fann jag formuleringar som jag inte återfann i centerpartiets motion. Det framhålles t.ex. i det skattepolitiska programmet uttryckligen att det gäller att åstadkomma lättnader i marginalbeskattningen.

Detta var anledningen till mitt antagande att en viss orientering till den gamla slitstarka högern var på gång.

Herr talman! Detta skall inte bli något genmäle. Jag vill bara säga att utrikesministerns uttalande innebär att vårt beslut att ackreditera en ambassadör i Hanoi inte har någon prejudicerande verkan för Korea och Östtyskland enligt regeringens mening. Jag anser detta vara ett tillfredsställande besked.

Herr talman! Jag delar inte utrikesministerns uppfattning i denna fråga. Tvärtom anser jag det vara angeläget att vårt land går vidare och i konsekvens med erkännandet av Nordvietnam även upprättar diplomatiska förbindelser med Nordkorea och DDR. Utrikesministerns resonemang skulle möjligen ha en viss relevans, om vi inte hade erkänt någon av de båda statsbildningar som finns inom dessa två delade stater. Men nu är ju förhållandet att vi i båda fallen har erkänt en av statsdelarna; vi har diplomatiska förbindelser med Västtyskland och Sydkorea. Jag har mycket svårt att förstå varför en sådan förändring, att vi för en konsekvent politik och erkänner inte bara den ena delen av en delad stat utan båda delarna, skulle kunna leda till att vi försvårade en normalisering. Utrikesministern sade när det gällde förhållandet till DDR, att han tyckte att vi skulle arbeta på att upprätta intimare kontakter mellan västvärlden och staterna i Östeuropa. Då tycker jag man måste tillägga att ett utomordentligt gott sätt att öka de kontakterna är att upprätta fulla diplomatiska förbindelser med DDR och att inrätta en handelskammare i Östtyskland, såsom föreslogs i en fempartimotion i fjol. Jag har också mycket svårt att förstå varför ett erkännande av Nordkorea på något sätt skulle försvåra ansträngningarna att skapa fredliga förhållanden i denna del av världen. Tvärtom försvårar vår vägran att erkänna Nordkorea och DDR en normalisering av förhållandena, och det måste vi ha för ögonen.
Herr talman! Låt mig forma min uppfattning om erkännandet av Nordvietnam mera som en deklaration. Av diskussionen har framgått att några större skiljaktigheter mellan utrikesministern och frågeställaren, fokpartiledaren herr Wedén, uppenbarligen inte finns. För egen del måste jag säga att tidpunkten och metoden för erkännandet av Nordvietnam var sällsynt illa valda. Saken borde ha fått anstå tills förhandlingarna i Paris verkligen lett till ett positivt resultat. De nordiska grannländerna borde i första hand ha underrättats och överläggningar borde ha upptagits med dem för att hålla dem informerade. Jag tror också att det hade varit både nyttigt och politiskt riktigt att i denna ömtåliga och besvärliga fråga utrikesnämnden hade hörts innan regeringen formellt beslutade.

Herr talman! Herr Torsten Nilsson har ju alltid utmärkts av en eminent förmåga — även innan han började på den diplomatiska banan — att tala om någonting annat när en fråga diskuteras. Det försökte han göra också i detta fall. Jag vill påpeka att det var herr Torsten Nilsson som i sitt tidigare anförande sade att vi borde verka för att förhättra kontakterna mellan västvärlden och öststaterna. Det var i anslutning till detta hans önskemål som jag frågade, om han inte skulle vara litet konsekvent i politiken. — Min förmåga att vara konsekvent eller inkonsekvent kan vi diskutera en annan gång; den är kanske mindre viktig än förmågan härvidlag hos utrikesministern och regeringen, som har ansvaret för den svenska utrikespolitiken. Jag tycker att om man har den önskan som herr Torsten Nilsson gav uttryck åt, så borde det just vara konsekvent att skapa förbindelser som möjliggör förbättrade kontakter. Herr Torsten Nilsson polemiserar alltså mot den utgångspunkt som han själv hade för resonemanget. Med anledning av utrikesministerns storvulna löfte att aldrig lyda råd av mig i debatten vill jag i all blygsamhet erinra om att jag många gånger tidigare här i riksdagen har tagit upp frågan om erkännande av tre stater som vi icke haft förbindelser med, nämligen Nordvietnam, Nordkorea och DDR. Utrikesministern har då sagt nej med olika motiveringar. Nu har regeringen kommit så långt — och det tycker jag är mycket glädjande — att den erkänt en av dessa tre stater. Och jag hyser full förtröstan om att utvecklingen kommer att gå vidare i den riktningen.

Herr talman! Det kanske mest glädjande som inträffat under förra året, vilket som alla vet var ett spännande valår, var den intensiva jämlikhetsdebatt som präglade vårt svenska samhälle. Man kan visserligen ha sina funderingar huruvida den överallt var ärligt menad. Kanske det var detta som Yngve Holmberg tänkte på när han på det nya partiets kongress beklagade sig över att han fått delta i en agitationsverksamhet som han själv inte kände igen. Han talade om att han varken kände igen sig själv eller argumentationen. Trots detta är det kanske något av en sensation för den som under årtionden fått höra raden av motargument mot jämlikhetssträvandena. Som ung socialdemokrat fick man sig från borgerlig sida till livs teorin om att den högre utbildningen var en ekonomisk investering som skulle och måste ge en framtida vinst i form av överlön. En annan populär teori var den att en utjämning av inkomsterna vore olycklig därför att en sådan skulle ta bort all arbetslust för den duktige, den uppfinningsrike, den välutbildade, han som verkligen kunde föra samhället framåt genom sina insatser; underförstått: allt detta till nytta för det gemensamma samhället.

Särskilt framhöll man att behovet av riskvilligt kapital för en ny företagsamhet var mycket stort och att bara människor som lätt förtjänade höga belopp kunde vara villiga till riskfyllda satsningar. Kanske någon invänder att jag sparkar in öppna dörrar, eftersom detta inte är dagens politiska argumentation. Jag vill dock anmärka att det även i dag finns borgerliga röster mot utjämningssträvandena. I SACO-tidningens januarinummer säger man exempelvis: »En av de förbluffande sakerna i den aktuella debatten om löner och löneskillnader är att lönebildningens och lönedifferentieringens funktion över huvud taget inte behandlas. Man diskuterar som om man kunde göra vad som helst med löner och löneskillnader i enlighet med politiska och ideologiska värderingar, som om löneskillnaderna inte fyllde en viktig eller nödvändig uppgift i ekonomi och på arbetsmarknad.» Man riktigt ser den osynliga handens välsignelsebringande medverkan i detta uttalande. Ännu mer utmanande är dock den uppläggning som SACO redovisar vid vissa, i pressen refererade lönekonferenser. Låglönearbetarnas problem kan endast lösas, sägs det, med att arbetaren genom utbildning förkovrar sig så att han blir mera produktiv — underförstått lika produktiv som en läkare, en civilingenjör eller en jurist. Men vem kan egentligen mäta produktiviteten? Någon måste sopa verkstadsgolvet, även om vi gör den ene efter den andre av diversearbetarna till verkstadsingenjör. Nu anmärker kanske någon, att detta inte är några representativa borgerliga uttalanden. Jag kan ändå inte tänka mig att den person som har gjort dem hör hemma i det socialdemokratiska lägret. Emellertid finns det kanske också inom arbetarrörelsen skäl för en viss självrannsakan. Vi har haft en ganska utvecklingsoptimistisk syn, och många av oss har kanske ansett att kan vi bara göra kakan större, löser sig även andra problem.

Denna formulering blev kongressens beslut, trots att en del yngre deltagare opponerade sig. Den rationella lönestrukturen har inte blivit någon automatisk följd av den aktiva näringspolitiken. Med en stor rörlighet hos produktionsfaktorerna följer inte automatiskt en utjämning av löneklyftorna. 1960 års tänkande bör vara en utmaning till den stora, avsevärt föryngrade socialdemokratiska grupp, som nu finns i denna kammare. Samtidigt finns det kanske anledning att varna för vissa vulgära inslag i jämlikhetsdebatten. Ett sådant är att man i pressen och den allmänna debatten ställer de råa inkomstsiffrorna mot varandra utan att tala om vad inkomstskatten betyder — denna inkomstskatt som man i varje fall från borgerligt håll ofta beskriver som oerhört pressande och betungande och därmed förkvävande arbetslust och initiativ. Men vill man betona de stora skillnaderna finns det uppenbarligen inte anledning att nämna den. Ett annat inslag är när kvällstidningarna närmast som en detektivbragd trumpetar ut att man sent omsider upptäckt att statstjänstemän som är riksdagsledamöter har vissa förmåner från sin arbetsgivare. Jag vill inte bli betraktad som en stor detektiv men jag känner faktiskt till att en del ledamöter har betydande inkomster från enskilda arbetsgivare, fackliga organisationer samt företag och jordbruksfastigheter som de själva äger. Det har vi väl alla känt till under många år. | Det finns många brister i vårt land i fråga om jämlikheten och vi bör inte på något sätt försöka bagatellisera dem. Men det är ändå en tröst, även om det är tröst för ett tigerhjärta, att motsättningarna utanför vårt lands gränser är ännu större i länder som är borgerligt styrda. I t.ex. de Gaulles Frankrike är skillnaderna märkbara, både direkt när man ser på siffrorna för transfereringar o.d. och även när man ser på hela den inställning, som människor visar mot andra yrkesgrupper. Speciellt lägger man märke till den syn man har på exempelvis gästarbetare — främlingar som kommer för att söka sin utkomst inom landets gränser. En engelsman, Anthony Sampson, har i sin bok »De nya européerna» behandlat dessa frågor och lämnar en genrebild från förhållandena i Paris och klassmotsättningarna mellan olika grupper av medborgare. Han skriver: »I Paris är kontrasten ännu skarpare. Bara några minuter med bil från Bois de Boulogne, i förorten Nanterre, kan man plötsligt köra rätt in i ett kvarter som en het dag är en ren kopia av afrikansk slum.

Är nu den budget som den svenska regeringen har lagt fram något inlägg i denna debatt om jämlikheten? För min personliga del har jag kanske anledning att vara missnöjd med ett och annat. Reformen om rättegångshjälp, som skulle göra det möjligt för alla grupper att söka sin rätt vid rikets domstolar, har än en gång lagts på is. Jag tycker att man varit mindre generös när det gäller de medel som skall stå till skyddskonsulenters och skyddsassistenters förfogande för utbetalning till de frigivna vid våra fångvårdsanstalter. Men vi har dock ganska starka jämlikhetsinslag: satsningen på arbetsmarknadsverket och på lokaliseringspolitiken, förbättringen av pensionärernas förhållanden och andra inslag i budgeten. Jag tror definitivt inte att man, som oppositionen har gjort, kan gå vägen över skatterna. Folkpartiledaren talade om den stackars ensamstående som bara hade 20 000 kronor om året. Låginkomstutredningen visar ändå, att hälften av de heltidsarbetande har mindre än 21000 kronor om året. Det är förmodligen inte dessa grupper som man i första hand bör hjälpa. Jag tror att det skulle finnas större anledning att sätta in de resurser vi kan ha på de handikappade, på socialgrupp 0, på dem som lever på en absolut minimistandard.

I sin bok »Den ofärdiga välfärden» beskriver Gunnar Inghe hur situationen ter sig för en förtidspensionär, en understödstagare. Han skriver: »Understödstagaren, förtidspensionären, den som lever på existensminimum, svälter inte ihjäl. Man får troligen tillräckligt med mat. Men man får avstå från mycket. Man får avstå från mera differentierad och omväxlande kost. Man får dra in på klädkontot. Man får låta bli att förnya och upprusta hemmet. Man får finna sig i att allt blir förslitet, nedgånget och förfallet. Man får ofta avstå från resor, rekreation, landsvistelser — såvida inte förhållandena är särskilt gynnsamma med släkt på landet eller dylikt. Barnen kanske kan få komma till en sommarkoloni. Man får också dra in på kulturen. Att prenumerera på tidningar och tidskrifter blir för dyrt, att köpa böcker är praktiskt taget uteslutet.» Jag tror att det är från det hållet vi har att angripa våra jämlikhetsproblem, i den mån resurser i en framtid kommer att finnas. Någonting som också har varit utmärkande för det gångna året är att krav framställts från allt fler grupper av medborgare på ett ökat inflytande över de olika processer, som styr samhällsutvecklingen. Man vill ha möjlighet att mera påtagligt säga sin mening om vilka konkreta reformer och förslag som bör genomföras. Förra höstens val gav ett klart besked på den punkten. I en omfattning som aldrig tidigare gick väljarna fram och gav genom sina valsedlar besked om sin uppfattning. Det ur demokratisk synpunkt så glädjande höga valdeltagandet hade säkert flera orsaker. En sak torde dock alla vara överens om; det stora valdeltagandet var följden av att väljarna i så stor utsträckning upplevde att det vid detta val fanns ett alternativ. Frågan om vem som skulle ha regeringsmakten blev central i valrörelsen. Partierna fullgjorde sin uppgift i det demokratiska spelet genom att deklarera sina uppfattningar i de flesta politiska frågor. Det är på det sättet som vår demokrati skall fungera. Under valrörelsen växte det fram en medvetenhet både inom partierna och bland medborgarna om flera väsentliga problem för framtiden. Som jag tidigare nämnt kom jämlikhetsproblemen att ställas i centrum. Det upplevde vi inom arbetarrörelsen som något mycket tillfredsställande. Den socialdemokratiska partikongressen hade tillsatt den stora arbetsgrupp, som skulle ta upp jämlikhetsfrågorna och göra en genomlysning av de många frågeställningarna. Vi hoppades på en fortsatt debatt med konkreta förslag som kunde föra utvecklingen på detta område vidare. Borgerlighetens förklaringar under valrörelsen att man efter valet skulle få den tid man inte hade under den hektiska valkampen att föra fram genomarbetade gemensamma förslag och krav på sådant man ville se genomfört gav oss socialdemokrater uppfattningen att vi under denna riksdag skulle få en livlig och mera konkret politisk debatt. Det var väl också vad väljarna väntade sig. Det hade också varit väsentligt för att ytterligare engagera medborgarna i samhällsdebatten, att föra fram människorna till ett ännu aktivare deltagande i samhällsarbetet. Det borde enligt vår syn ha lett till en ännu bredare demokratisk förankring av den förda politiken. Nu i början av det nya riksdagsåret har vi emellertid måst konstatera att denna förhoppning om en livligare diskussion om de praktiska problemen inte slagit in. Skallet från den borgerliga sidan om en närkamp med socialdemokratin har tystnat. Drevjakten på den socialdemokratiska björnen som man satite i gång under valrörelsen fick ett brått slut på valnatten. De borgerliga partierna käbblade sinsemellan under hösten om vem som bar ansvaret för misslyckandet. En blygsamhet, som möjligen skulle ha varit klädsam om den hade visats tidigare, präglar nu de borgerliga partiledarna. Men hur är det med denna blygsamhet? Är den kanske ett led i en taktisk handlingslinje? Den uppfattningen fick man när man efter valet läste en artikel av det dåvarande högerpartiets partisekreterare, där han framförde meningen att man inom borgerligheten borde tänka på att inte alltför mycket visa väljarna att ett regimskifte kunde komma till stånd. Det skulle enligt honom vara de borgerliga partiernas chans att komma till makten i 1970 års val. I klartext innebär väl detta att man försöker dämpa den livliga politiska debatten och förringa stridsfrågornas betydelse för att om möjligt komma igen i en annan situation. Man har nu officiellt förklarat att man kommer att avstå från att lägga fram någon skuggbudget. Herr Wedén har förklarat att man skulle behöva oerhört stora resurser för att fullfölja det arbetet. Men petitaskrivelserna finns ju tillgängliga för de borgerliga partierna, och de borgerliga kanslierna i detta hus är ju inte alldeles obetydliga. Men man bryr sig inte om att göra en skuggbudget utan vill i stället framlägga principiella, mera allmänna förslag. Det gäller tydligen att inte oroa väljarna före 1970 års val. Före valrörelsen ansåg man, att det var nödvändigt att de borgerliga programmen blev förverkligade så snart som möjligt för att förhindra det svenska samhällets totala kollaps. Nu har man sänkt ambitionsnivån, uppenbarligen bara av taktiska skäl. Men jag tror inte att det socialdemokratiska partiet ämnar trampa i den fälla som här har gillrats. Oavsett hur man kommer att agera från borgerligt håll, kommer vi att gå ut till de enskilda människorna, försöka få dem med i en intensiv rådslagsverksamhet, försöka utröna deras åsikter och meningar om olika förslag, försöka locka fram en positiv vilja till medverkan från alla berörda. Jag tror också att den linjen skall ha större framgång än den taktiska linje som borgerligheten nu har redovisat i upptakten till detta års riksdag.

Herr talman! När jag i ett tidigare anförande ställde frågan till herr Sträng, vilken politik regeringen hade för att skapa en bättre sysselsättning i skogslänen, svarade han med att hänvisa till den politik som regeringen hade fört i glesbygderna. Men den politiken är verkligen inget tillfredsställande svar till befolkningen i dessa län. Vad har den lett till? Exempelvis i Norrbotten redovisas nu att det i januari månad fanns 5501 personer anmälda som arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. Det är den högsta siffra som har noterats sedan 1959. Det innebär en ökning sedan december i fjol med 1180 personer och jämfört med januari i fjol en ökning med 610 personer. Länsarbetsnämnden säger, när den redovisar dessa siffror, att inga speciella klimatiska svårigheter har påverkat arbetslösheten. Mot den bakgrunden tycker jag det är nödvändigt för regeringen att ta initiativ av en helt annan storleksordning. Det är helt orimligt att de som bor i detta län liksom i en del andra skogslän skall behöva acceptera ett läge med denna stora arbetslöshet. För vår del tror vi att man måste planera på lång sikt. Vi har länge anvisat byggande av stora statsägda basindustrier som det avgörande medlet för att lösa sysselsättningssvårigheterna i Norrland, och vi tror att man måste gå vidare på den vägen. Också en annan fråga som jag tog upp tidigare vill jag ställa in i ett större sammanhang, nämligen biltrafiken i stadscentra. Den frågan är ett exempel på den nya typ av problem som måste lösas genom samhälleliga beslut men som alltför sällan diskuteras i riksdagen. Det finns massvis med sådana frågor som hänger samman med den tekniska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. För att lösa dem måste man diskutera både prioritet — eller företräde, med ett svenskt ord — och kostnader samt deras fördelning. Regeringens finansplaner ägnar mycket liten uppmärksamhet åt sådana frågor, och det gäller också i år. Vad som med skäl kan begäras av regeringen är emellertid att den lägger tyngdpunkten i sin redovisning inför riksdagen och allmänheten just vid frågor som gäller planering och prioritering. Frågor om statens inkomster och utgifter blir sedan en mindre del av det hela. Vårt parti anser att åt sådana viktiga gemensamma ändamål som ren luft och rent vatten, en levande stadsmiljö men också en levande landsbygdsmiljö, tillräckligt med daghem, en god åldringsvård och åtgärder för att skapa gemenskap också för de ensamstående måste ges företräde framför många sätt att använda samhällstillgångarna som nu förekommer. Stora utgifter för reklam och PR, höga militärkostnader, väldiga kostnader för kommersiella nyheter som på inget sätt har med människors behov att göra står däremot lågt på vår lista. Vi måste få en både geografisk och ekonomisk planering som grundas på värderingar som är kollektiva, gemensamma för samhällsmedborgarna. Det betyder att privatkapitalistiska intressen, d.v.s. profithänsyn, inte längre skall tillåtas bestämma var det skall finnas företag och var det inte skall finnas företag, var människor skall kunna göra en arbetsinsats och var de skall tvingas gå arbetslösa. Dessa begränsade och trångsynta intressen skall heller inte längre tillåtas bestämma vad som skall produceras och vad som skall försummas. Vi måste komma bort från det monopolens förmyndarsamhälle som herr Wedén och andra försvarar. För att en riktig prioritering skall kunna göras måste man på ett bättre sätt kunna beräkna vad som är de verkliga kostnaderna för olika åtgärder liksom för brist på åtgärder. Vilka är exempelvis de totala nödvändiga investeringskostnaderna för samhället när ett företag nyanläggs eller utvidgas? Vad kostar det samhället när ett företag läggs ned? Vilka är kostnaderna för att åstadkomma miljöförhållanden i städerna, i gruvorna och i verkstäderna som inte leder till hälsoskador? Hur stora kostnader måste medborgarna och samhället för närvarande betala därför att hälsoriskerna är mycket stora? Alla dessa och liknande frågor måste vi ha ett svar på. Vi kan inte acceptera förhållanden där s.k. kapitalistisk lönsamhet, d. v. s. profithänsyn, får vara det avgörande eller t.o.m. det enda svaret på de frågorna. Vi anser det heller inte riktigt när man vill lösa olika prioriteringsproblem genom att ta ut priser, genom att ta betalt för olika tjänster. Det är ingen lösning att t.ex. ta några tusen kronor betalt för en bilparkering i centrala Stockholm. Det kan vissa mindre grupper betala, inte den stora allmänheten, och det blir en ransonering efter plånboken. Att ta betalt för utnyttjande av broar och vägar är lika felaktigt. Däremot bör företag och enskilda som smutsar ned vatten och luft bära de kostnader som är förenade med att hålla rent. Beslut av samhällsorganen borde ha ett avgörande inflytande på den allmänna fördelningen, hur varje års tillgångar skall användas: för omedelbar förbrukning eller för utbyggnad av produktionsapparaten. Det borde också ingå i en central ekonomisk planering, inom vilka produktionsgrenar och inom vilka geografiska områden en utbyggnåd skall ske. I den pågående avtalsrörelsen anger arbetsgivarna som ett argument — och även LO-ledningen har anammat det, att döma av dess uttalanden när avtalsrörelsen började — att löntagarna måste vara återhållsamma i sina lönekrav för att kapitalinvesteringarna skall kunna öka. Konjunkturinstitutet har visat, att frågan inte kan ställas på det viset i det aktuella läget. Om industrins investeringar inte ökar i det tempo man Önskar, beror det inte på att det fattas kapital för företagen. Orsaken är i stället att de fortfarande har en outnyttjad produktionskapacitet. De kan öka sin produktion utan nya stora investeringar, men förutsättningen är givetvis att efterfrågan på deras produkter ökar. Varifrån kommer efterfrågan? Till stor del från löneinkomster. Detta illustrerar den motsättning som alltid präglar den kapitalistiska ekonomin. Man försöker upprätthålla en hög profitkvot genom att sänka de relativa lönekostnaderna, d.v.s. öka den kapitalistiska utsugningen, men just genom dessa åtgärder skär man ned efterfrågan och försvårar avsättningen. Den ekonomiska krisen är en tillfällig och ofullständig lösning på denna motsättning. Nu fyller den kapitalistiska s.k. strukturrationaliseringen delvis samma funktion. Om man vill.öka investeringarna i näringslivet, måste man öka efterfrågan på olika varor. Regeringen borde alltså uppmana löntagarna att flytta fram sina positioner, att öka sin andel av produktionsresultatet, att genomföra en offensiv avtalsrörelse. Finansministern har gjort tvärtom och varnat löntagarna för att begära för mycket. Regeringens varningar borde enligt vår mening i stället riktas till spekulanterna på fondbörsen och till storföretag som nu redovisar rekordvinster. Att spekulanter tillåts lägga beslag på en ökad andel av förmögenheter och inkomster i samhället kan verkligen inte bidra till något slags stabilitet i ekonomin, och denna utveckling vidgar klassklyftorna och ökar orättvisorna i fördelningen. Den samhällskontroll över investeringarna som vi talar för måste också inbegripa kapitalrörelser över gränserna. Den starka ökningen av storfinansens investeringar utomlands kan inte vara ett allmänt intresse. Den är ett led i vad man måste kalla en imperialistisk politik för utnyttjande av råvarukällor, arbetskraft och marknader i främmande länder i syfte att vinna så höga profiter som möjligt. Av särskilt stor vikt är en sådan kontroll och direkt förbud när det handlar om investeringar som i realiteten blir ett stöd för det förtryck som utövas av koloniala regimer och därmed ett slag mot de nationella och sociala befrielserörelserna. Exempel härpå är ASEA:s deltagande i Cabora Bassa-projektet i Mocambique. Befrielserörelsen i detta land, vars 1edare, doktor Eduardo Mondlane, för några dagar sedan föll offer för ett smutsigt attentat, har mycket bestämt vänt sig mot detta projekt. Den solidaritet vi måste känna med Frelimo och med den mördade doktor Mondlanes frihetskamp gör det ännu mera tvingande att söka alla medel för att förhindra svenskt stöd åt den fascistiska, krigförande kolonialregimen i Portugal. Den särskilda utrikesdebatt som kommer senare ger tillfälle att mera utförligt ta upp de internationella frågorna. Redan nu vill jag emellertid framhålla att en grundläggande omprövning av hela u-landspolitiken enligt vår uppfattning är nödvändig. Därvid måste framför allt beaktas de krav som från u-ländernas sida har framförts beträffande handelspolitiken, frågan om en avskrivning av dessa länders stora skulder, de nationella och sociala befrielserörelsernas behov av stöd samt frågan om det svenska biståndets inriktning på olika länder. Vi noterar naturligtvis med stor gläd je regeringens beslut att uppta diplomatiska förbindelser med Demokratiska republiken Vietnam. Men åtgärden framstår som mindre tapper när den motiveras på det sätt utrikesministern gjorde här i debatten, nämligen med att Sverige kunde erkänna Nordvietnam först när USA gått med på att sätta sig vid förhandlingsbordet med FNL. Det var alltså inte Sveriges egen bedömning, dess åstundan att ge ett stöd till kampen mot de amerikanska angriparna, som var avgörande, utan det avgörande skulle enligt utrikesministern ha varit förändringen i Förenta staternas inställning. Nu måste enligt vår mening följa officiella förbindelser också med Sydvietnams nationella befrielsefront, FNL, som obestridligen behärskar områden med en stor majoritet av Sydvietnams befolkning. Materiellt stöd till folket i Nordvietnam och i FNL-områdena bör ges omedelbart, inte först efter krigets slut. Erkännandet av Nordvietnam bör, som jag redan framhållit, följas av att vårt land också upptar diplomatiska förbindelser med Nordkorea och med DDR eller Östtyskland. Det finns inget skäl varför Sverige skulle sakna officiella förbindelser med just dessa två av alla de många staterna i världen. I ett inlägg här tidigare gjorde utrikesministern gällande att jag inte skulle ha rätt att ställa detta krav, därför att jag reagerade mycket starkt, när de fem Warszawapaktsstaterna invaderade Tjeckoslovakien i augusti. Han må nu efter sitt samvete söka utnyttja denna min starka reaktion. Jag kan öppenhjärtigt medge att just det krav jag ställde den 22 augusti om nedtrappning av de officiella förbindelserna med den största invasionsmakten, Sovjetunionen, vållade missuppfattningar och också kan utnyttjas av politiska motståndare som herr Nilsson här har försökt att göra. Det ställdes i en akut krissituation. Jag tror att det i dag är riktigare att verka för Tjeckoslovakiens frihet med andra me-' del. Vi tror för vår del att ett erkännande av DDR också blir ett bidrag till mera normala förhållanden i Centraleuropa, vilket är ett förstahandsintresse även för det svenska folket. Därigenom lämnar vi också bidrag till en utveckling som måste leda till att Tjeckoslovakien och andra länder blir fria från främmande trupper, de må nu'här-. röra från den ena eller den andra. av supermakterna.